Fru talman! Isak From har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta kravet på ökad flygkapacitet, bland annat utbyggnad av Sagadals flygplats, som tillväxt av turismen i södra Lappland förutsätter. Jag håller med Isak From om att en utökad flygkapacitet i regionen skulle kunna bidra till att utveckla turismen där. Frågan om utbyggd flygplatsinfrastruktur är emellertid i första hand en fråga för flygplatshållaren, i detta fall kommunen, och i andra hand för regionen, i detta fall Region Västerbotten. Det finns vissa möjligheter för regionerna att få statligt bidrag till den här typen av investeringar, men detta förutsätter att regionen i fråga först bestämmer sig för att, i sin länstransportplan, satsa på projektet. Därefter kan regionen hos Trafikverket ansöka om statlig delfinansiering som maximalt kan uppgå till 50 procent av investeringskostnaden. Mot den bakgrunden vill jag i första hand hänvisa Isak From till de regionalt ansvariga i Västerbotten.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Om jag ska se positivt på det kan jag i svaret se att statsrådet ser potentialen och delar min syn på en utvecklingsbar näring. Men när vi kommer till finansiering blir det kärvare. Fru talman! Till skillnad från den moderatledda regeringen anser vi socialdemokrater att staten ska ha ansvaret för infrastrukturen - och då även flyget och flygplatserna. Fru talman! Fjäll och vildmarksturismen i Sverige är bara i början av sin utveckling. Det finns en stor potential för de entreprenörer, invånare och kommuner som vågar och vill utveckla sig inom fjäll och vildmarksturism. De kommuner som omfattas av samarbetet i södra Lappland har sett behovet av att kraftsamla och organisera sig för att ta till vara på den potential som finns och inte missa möjligheterna. Södra Lappland har en storslagen natur och kulturmiljövärden innehållande djupa skogar, storartade jakt och fiskemöjligheter, vandringsmöjligheter, fjälltoppar - 150 stycken på över 1 000 meter - och fyra stora fjällområden i Stora Blåsjön, Borgafjäll, Klimpfjäll och Kittelfjäll. Vi får inte heller glömma det samiska kulturarvet. Sammantaget innebär detta stora möjligheter att utveckla turismen i området till en kraftfull basnäring som kan ge många arbetstillfällen. Förutsättningarna för att utveckla turismen i södra Lappland är i huvudsak två. Det ena är ett ökat samarbete i regionen, vilket man nu aviserar genom att fyra kommuner i två län, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Strömsund, bildar ett gemensamt destinations och marknadsföringsbolag. Det andra, fru talman, är tillgängligheten till området. Södra Lappland är stort. Det är stort som Belgien, har 25 000 invånare och omfattar drygt 27 240 kvadratkilometer. Området är beläget drygt 70 mil från Stockholm. Det tar drygt 15 timmar att resa dit med tåg och buss - om vi bortser från förseningar och andra brister. Det gör att flyget är det enda reella alternativet för både företag och befolkning men framför allt för den, om möjligt, växande besöksnäringen. Det som är ett hinder i vägen för utvecklingen är den bristande kapaciteten inom flyget. Flygkapaciteten är inte anpassad för att möta efterfrågan. Till exempel kan de flygplan som trafikerar Sagadals flygplats i Vilhelmina kommun och som flyger vidare till Hemavan endast ta emot sex par skidor när flygplanet är fullbelagt. Framför allt vinterturismen kräver bättre kapacitet och möjlighet till chartertrafik, vilket inte är möjligt i dag. Därför är behovet stort av en flygplats av internationell standard, och det kräver byggandet av en ny landningsbana på Sagadals flygplats i Vilhelmina. Det är en helt nödvändig förutsättning för tillväxt inom besöksnäringen. Fru talman! I valrörelsen gjorde framför allt Moderaterna ett stort nummer av att kommunerna bara ska syssla med välfärdens kärna. Man kan inte låta bli att undra. För vissa kommuner blir det nödvändigt att driva flygplatser medan staten tar huvudansvaret i andra. Jag tycker att Moderaterna och de övriga borgerliga partierna ska ta sig en rejäl funderare. Är detta vettigt?

Fru talman! Det är roligt att se länskamrater i talarstolen så ofta. Det är kul att Västerbotten syns. Jag undrar, fru talman, hur mycket Isak From funderade innan han plitade ned sina rader. Är Socialdemokraterna numera emot att vi har Region Västerbotten och att vi har tagit över ansvaret för bland annat länstransportplanen? Om jag inte missminner mig var det Socialdemokraterna som tog initiativet i mitt hemlän till att bilda Region Västerbotten. Vi skulle överta ansvaret för dessa frågor och i större utsträckning sköta prioriteringen på hemmaplan i vår egen del av landet och inte låta staten sköta prioriteringen. Det var bakgrunden. Nu har vi fått som vi ville i Västerbotten. Vi har en region, precis som ni också ville, där vi kan besluta och prioritera i dessa frågor. Min fundering till Isak From, fru talman, är om Socialdemokraterna, som fortfarande sitter i majoritet i Region Västerbotten, har för avsikt att prioritera detta ärende mer än ni gjort tidigare. Det är första delen om man ska komma vidare. Eller faller det under allmänt önsketänkande från Socialdemokraterna när de kommer ned till Stockholm för att få trevliga rubriker i tidningen när de kommer hem igen?

Fru talman! Isak From valde att se att det kanske fanns något positivt i det jag sade om att det finns en potential. Det här med potentialen är väl lite det som Edward Riedl var inne på, nämligen att det är något som regionen själv i grund och botten måste känna först. Enligt Isak Froms sätt att se det ska staten ta ansvaret för flyget och flygplatserna. Det gör också staten. Följdfrågan blir dock: Hur många flygplatser anser Isak From att Sverige ska ha? Vi har ett antal flygplatser som ska täcka in. Dessutom tar staten ytterligare ett ansvar i det som tidigare var Rikstrafiken. Det var dock ur ett annat perspektiv, ett medborgarperspektiv, och handlade om hur människor som bor i olika delar av landet ska kunna ta sig till och från på ett rimligt sätt om man ska uppsöka kultur eller sjukhus. Den som bedriver någon form av turistverksamhet är givetvis beroende av att människor kan komma till verksamheten. Annars är det svårt att hålla verksamheten i gång. Det måste bygga på att regionen ser att det är på det sättet och att det kommer från botten. Men såvitt jag har sett i den länstransportplan för den aktuella perioden, de kommande tolv åren, som Region Västerbotten antog i november 2009 har detta inte nämnts som någon prioriterat projekt. Något som jag ville visa på, och som Isak From säkert känner till, är att när det finns en prioritering och regionen och kommunen känner att det är en viktig fråga finns det möjlighet till statlig medfinansiering. Det kanske är vad det handlar om: Ska staten betala allt eller ska vi ha en medfinansiering? Det är möjligt att vi har olika uppfattning om det, men det är en potential och något som kanske kan ses som positivt.

Fru talman! Jag börjar med att kommentera det som Edward Riedl sade. Vi är väl medvetna om det yttrande som Region Västerbotten har lämnat. Samtliga politiker var helt eniga om att den pott på 1,54 procent som Västerbotten har fått sig tilldelad inte är tillräckligt mycket. Vi vet mycket väl att hela Sverige, framför allt de fyra nordligaste länen, står inför omfattande behov. Det handlar framför allt om att koppla samman den befintliga järnvägsstrukturen med Botniabanan. Bärighetsförstärkningar var en av de prioriterade åtgärderna; sedan var pengarna slut. I yttrandet säger vi att vi anser att det är oacceptabelt att staten lämnar ifrån sig flygplatser på det här viset. Det vet Edward mycket väl. Fru talman! Aktörerna, både kommuner och entreprenörer, är överens om att södra Lappland kan utvecklas till en destination som erbjuder internationella besökare hög kvalitet, ett brett utbud och ett generöst och välvilligt mottagande. Kommunerna i regionen - Åsele, Dorotea, Vilhelmina och Strömsund - har kommit överens om att verkligen satsa på den näring som har störst förutsättning att växa. I regionen anser man att besöksnäringen är en sådan näring. Man har också kommit överens om att Sagadals flygplats är den som man måste satsa på. Detta rör två län. När det blir så här måste naturligtvis de två länen prata ihop sig lite bättre. Huvudfrågan, och den fråga som är principiellt viktigast är: Är det kommunerna som ska ansvara för flygplatserna? Vilka kommuner är det som ska ansvara för flygplatserna? Är det de små fattiga kommunerna eller är det de stora kommunerna som har bäst förutsättningar för detta? Nu satsas nästan ingenting på vägar eller flyg i området. Jag tror att till och med jag och Edward är överens om att vi behöver goda kommunikationer för att utvecklas. Många visar intresse för södra Lappland och vill komma dit, men resorna är krångliga och dyra. Därför väljer folk att åka till andra ställen. Vårt grannland Finland, som jobbar på ett mer utvecklande sätt, har till exempel lyckats locka stora turistströmmar från kontinenten till Rovaniemi. Om region Södra Lappland lyckas få till en utbyggnad av Sagadals flygplats skulle även södra Lappland kunna ta ned större plan och på så vis locka ett större antal turister från både Mälardalen och Europa. Regeringen har ett stort ansvar. Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd har ett stort ansvar för att samtala med sina kolleger i riksdagen och med andra statsråd, till exempel näringsministern som anser att det här är en oerhört viktig fråga för utvecklingen av länet och landet. Det är bara att sätta i gång och arbeta.

Fru talman! Isak From sade att vi vill ha mer pengar till Västerbotten. Det har vi avhandlat i en tidigare debatt. Det gäller Västerbotten precis som övriga regioner i vårt land. Jag tror inte att det finns någon region som säger: Nej tack. Vi har fått för mycket pengar till infrastruktur i vårt område. Jag vågar nog påstå att det finns politisk enighet om detta och man har näringslivet och alla andra med sig när man säger att just vår region bör få lite mer pengar. Det kan vi nog alla vara överens om. I Västerbotten var vi nöjda med att anslagen under den förra mandatperioden ökade med 50 procent jämfört med när Socialdemokraterna hade regeringsmakten. Det är också viktigt att komma ihåg. Prioritering görs i länstransportplanen. Det är där vi, på den regionala arenan, har möjlighet att peka på vilka projekt som är viktiga för regionen, i vilken ordning vi ska ta dem och vad som är viktigast för tillväxten. Isak From har ett förflutet i Region Västerbotten. Han var med och antog den länstransportplan där vi inte prioriterade den här flygplatsen. Min gissning är att någon, under rubrikerna allmänt önsketänkande, har ringt upp Isak From och sagt: Driv den här frågan och slå på dem och gör lite affär av det. Jag tror inte att det är på det sättet vi ska bedriva infrastrukturpolitik. Vi ska lugnt och sansat hemma i regionen fundera över vad som är viktigast för att det ska bli bra där. Därefter kan man växla upp pengarna. Men det kräver att man får det egna partiet i den egna regionen och förhoppningsvis fler partier att tycka att just detta är viktigt för vår region.

Fru talman! Isak From ställer en visserligen retorisk men ändå fråga: Är det kommunerna som ska ansvara för flygplatserna? Gäller det alla flygplatser eller några få och vilka avses? Om jag tolkar frågan som att det gäller samtliga flygplatser är det naturligtvis inte så. Staten har ett ansvar och kommer att fortsätta att ha det. Däremot har man kunnat se att inte alla flygplatser bär sig av olika skäl. Det har funnits regioner där kommunerna har känt att det har varit angeläget att på något sätt kunna behålla en flygplats. Därför är det snarast en möjlighet att man numera kan få medlen kopplade till sin länsplan och kan göra den prioritering inom sin region som man tycker känns mest skälig. Frågan i interpellationen var vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta. Initiativet måste komma från regionen. Såvitt jag har kunnat se har detta inte funnits med som en prioriterad fråga. Jag tror att det är riktigt som Edward Riedl säger att man får göra prioriteringar för vad som sammantaget passar bäst för vägar, järnvägar, sjöfart och flyg. Det bästa vore självklart om man kunde få lite mer av allt, men så är det inte. Vi har ändå avsatt nästan 500 miljarder för de kommande tolv åren. Man må tycka att det har blivit olika fördelning över landet och att det inte har blivit tillräckligt mycket i en viss del av landet. Den diskussionen kommer vi nog att ha oavsett hur mycket pengar som skjuts till. Jag står kvar vid det jag sade inledningsvis, även om jag förstår intentionen och önskan i det som Isak From tar upp. Det är viktigt att hitta olika sätt att söka tillväxt eftersom det ger arbetstillfällen och annat. Det måste börja hemma i den egna regionen när det gäller prioriteringar.

Fru talman! Vi socialdemokrater vill inte bara stå och titta medan möjligheterna till utveckling och jobb rinner i väg. Därför jobbar vi fortfarande för att staten ska ta sitt ansvar och bland annat möjliggöra en kapacitetsökning för flyget i södra Lappland. Vi ser tyvärr den borgerliga regeringens kyliga attityd till statligt ansvar bland annat i den av kammaren antagna nationella transportplanen för 2010-2021. Det är positivt och viktigt att lyfta fram att fyra kommuner har kommit fram till ett gemensamt samarbete. Socialdemokraterna anser, precis som vi sade i vår infrastrukturmotion i höstas, att det är nödvändigt att successivt återgå till principen att staten tar det övergripande finansiella ansvaret för infrastrukturinvesteringar. Infrastrukturinvesteringarna ska i första hand styras efter nationella behov och inte efter enskilda kommuners ekonomi. Med en växande andel kommunal medfinansiering riskerar klyftorna mellan rika och fattiga kommuner att växa. Fru talman! Vi tycker inte att det är rimligt att enskilda kommuners ekonomi och inte en väl genomarbetad samhällsekonomisk analys ska avgöra prioriteringarna på infrastrukturområdet. Fru talman! Om vi ser möjligheterna och om ansvariga statsråd i Regeringskansliet börjar samarbeta lite mer finns det en möjlighet att även ni kan vända den negativa synen på statliga infrastruktursatsningar i Norrlands innersta inland som finns i Regeringskansliet. Den fördelning som finns nu är fullständigt oacceptabel. Jag har frågat hur statsrådet har tänkt rätta till denna snedvridning, men jag har fortfarande inte fått något svar. Jag kanske får det.
Fru talman! När det gäller snedvridning eller inte snedvridning har det nog lagts ett stort engagemang och mycket tid på att titta på helheten för Sverige. Några utmaningar som vi har haft framför oss och där det är riktigt tufft är hur det ser ut kring huvudstadsregionen, hela Göteborgsregionen och Skåneregionen med olika infrastruktursatsningar som påverkar hela Sverige. Ett exempel är den pågående byggnationen av Citybanan. Det är inte ett Stockholmsprojekt. Det ger förutsättningar för att man över huvud taget ska kunna ta in tåg till Stockholm, men framför allt, som somliga ser det, att åka från Stockholm. Man kan fundera på vad som är prioriterat och vad som är snedvridning. När det gäller diskussionen om att man bör titta på den samhällsekonomiska analysen när man tittar på infrastruktursatsningar blir det alltid frågetecken i fråga om vem som gör analysen. Det finns nästan inte något infrastrukturprojekt som ibland inte kan motiveras rent samhällsekonomiskt beroende på hur man räknar. Men då är vi tillbaka till början: Var finns behoven och var finns engagemanget? Jag är inte så säker på att Isak From har med sig all kunskap från den egna budgetmotionen om att det ska byggas ett antal nya flygplatser runt om i landet. Det kanske snarare är en önskan och en vision som finns från regionen. Jag har full respekt för det eftersom det naturligtvis är viktigt. Men jag har inte för avsikt att ta ett initiativ här i dag att ändra några infrastrukturplaner för att bygga en flygplats där. Den första utmaningen ger jag tillbaka till Isak From: Gå hem och fundera i regionen på om det är detta man vill och om det är detta man vill prioritera. Hittills har vi inte sett det i de underlag som vi har fått för att kunna fatta beslut.